Herr talman! Det nu föreliggande betänkandet behandlar bl.a. Karlskronavarvet. För detta har statsmakterna bestämt att varvets resurser skall koncentreras till marin nybyggnad med speciell inriktning på export och i viss mån på alternativ produktion. Och för ett år sedan uttalade riksdagen att regeringen har ett särskilt ansvar för sysselsättningen vid Karlskronavarvet. Som framgår av utskottsbetänkandet har Karlskronavarvet just nu en bekymmersam beläggningssituation. Man planerar för att dra ner sin tillverkningsvolym och att minska personalen. I det läget har regeringen föreslagit att staten skall gripa in för att förbättra varvets möjligheter att nå åtminstone den lägre tillverkningsvolymen, dvs. 750 000 årstimmar, och slippa avskeda ytterligare personal. För att finansiera sådana sysselsättningsfrämjande åtgärder föreslås i varvspropositionen att riksdagen skall ställa 100 milj.kr. till regeringens förfogande. En av orsakerna till beläggningssituationen för Karlskronavarvet är att det har blivit en svacka i beställningarna för den svenska marinen. Minfartyget Carlskrona, det sista storbygget, blir färdigt detta år, och nästa större projekt, u-båten A 17, beräknas inte ge varvet sysselsättning förrän under senare delen av 1982. Nu är det fråga om att medverka till att sysselsättningen kan upprätthållas vid Karlskronavarvet, och att varvet skall kunna överleva med flertalet anställda. Det hjälper inte varvet i nuläget att diskutera eventuella tidigare försummelser. Det är därför naturligt att försvarsmakten undersöker olika möjligheter att tidigarelägga beställningar vid varvet. Förutsättningarna för detta hänger bl.a. samman med planeringen för nästa försvarsbeslut och med tillgången på medel fram till den 1 juli 1982. Försvarsutskottet har den 28 april och den 12 maj fått särskilda föredragningar om dessa undersökningar och om olika alternativ för beställningar — alternativ som överbefälhavaren ännu inte hade tagit ställning till. Läget är alltså det att försvarsmakten gör stora ansträngningar att anpassa sin planering så att Karlskronavarvet skall kunna få beställningar som snabbt ger sysselsättning där. Utöver varvsstödet vill man använda pengar inom det militära försvarets utgiftsram för sådana beställningar. För oss i försvarsutskottet stod det klart att man inte i maj hade tillräckligt underlag för att förorda ett visst beställningsalternativ. Däremot föreföll det finnas goda möjligheter för försvarsmakten att genom omplanering hjälpa Karlskronavarvet. Vi föreslog att regeringen borde bemyndigas att medge beställningar där, så snart undersökningar och omplanering hade slutförts. Näringsutskottets tidsplan för behandling av varvspropositionen gav inte utrymme för att vänta på detta. Det fanns inte heller tid till omfattande beredning i försvarsutskottet, Vi fann att regeringen borde ha handlingsfrihet mellan riksmötena och räknade med att Karlskronavarvet ganska snart skulle få en beställning som är betydelsefull både för varvet och för försvaret. Så långt var vi överens i försvarsutskotttet. I yttrandet till näringsutskottet föreslår försvarsutskottets majoritet att bestäliningsbemyndigandet skall bestämmas till 100 milj.kr. Socialdemokraterna ville begränsa beloppet till 50 milj.kr. De ansåg och anser att ett ungefär lika stort belopp bör kunna frigöras genom omdisponeringar av bemyndiganden som riksdagen har lämnat tidigare. Enligt de uppgifter som försvarsutskottet har fått finns bara något tiotal milj.kr. disponibla för omfördelning av tidigare lämnade bemyndiganden. Näringsutskottet har också mycket riktigt pekat på riskerna med att hänvisa till omdisponeringar. En omdisponering innebär att något annat trängs ut. Lägg märke till att både näringsutskottets och reservanternas förslag på den här punkten innebär att pengarna för ändamålet skall tas inom utgiftsramen för det militära försvaret. Näringsutskottet föreslår att regeringen ges ett beställningsbemyndigande om ytterligare 100 milj.kr. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i denna del.
Herr talman! Jag är något förvånad över att Per Petersson tycks vara till freds med denna ordning. I mitt yttrande avsåg jag att klargöra hur det faktiskt ligger till. Jag tycker det skett en grov försummelse från kanslihusets sida när det gäller att behandla denna fråga och bereda den på ett sådant sätt att riksdagen kan på ett meningsfullt sätt behandla ärendet. Jag tycker icke att det är tillfredsställande att agera på muntlig föredragning, utan tillgång till ett papper, utan att över huvud taget ha haft möjlighet att orientera sig i frågan. Och hade det inte gällt en sak som vi uppfattar som angelägen, nämligen sysselsättningen i Karlskrona, skulle vi självfallet inte ha medverkat till ett sådant här bemyndigande. Jag hoppas för min del att detta inte skall bli en ordning för framtiden. Det vore nämligen allvarligt, inte minst för riksdagen, om man skulle vara beredd att arbeta på detta sätt.
Herr talman! Ingen är naturligtvis nöjd med att ett utskott måste arbeta under tidsnöd. Men så var fallet i detta läge, om vi skulle anpassa vårt arbete till näringsutskottets tidsplan. Det gällde för oss att komma med förslag som kunde hjälpa Karlskronavarvet i en besvärlig tid. I det läget fyllde det inte någon funktion att diskutera tidigare eventuella försummelser. Det gällde således att komma med förslag som kunde hjälpa Karlskronavarvet att överleva. Det har både vi i försvarsutskottets majoritet och socialdemokraterna i försvarsutskottet insett. Vi har velat satsa 100 milj.kr. i beställningsbemyndigande. Ni har velat satsa 50 milj.kr. i beställningsbemyndigande plus 50 milj.kr. i omdisponeringar. Men gör man omdisponeringar, måste det drabba någonting annat.
Herr talman! Tillåt mig bara konstatera att jag tolkar Per Peterssons inlägg så, att inte heller han egentligen är till freds med denna ordning. Men han vill inte göra ett sådant direkt uttalande med hänsyn till att det var en partikamrat till honom som bar ansvaret, för rimligen borde väl försvarsministern ha kommit till riksdagen och försvarsutskottet med förslag av denna innebörd.
Herr talman! Som har framgått av försvarsutskottets vice ordförandes tidigare uttalanden hade vi när vi behandlade denna fråga ingen moderat försvarsminister att tillfråga. Och jag vill inte gå in på eventuella tidigare försummelser, eftersom jag inte har haft tid och tillfälle att granska om sådana har ägt rum. Jag konstaterar bara att i det läge som försvarsutskottet då befann sig gällde det att komma med förslag som kunde hjälpa Karlskronavarvet att överleva.

Herr talman! Sommaren har börjat, och som vanligt vid denna tid på året kommer varvsfrågorna upp till behandling i riksdagen. Trots att det under åren som gått har satsats mycket pengar på varven, är det svårt att se några påtagliga resultat i form av stabilisering. Oftast är det så att tillbakagången fortsätter. I varje fall är det så för Skånevarven. Och jag tycker att man har rätt att fråga sig: Vad är det som sker mellan riksdagsbesluten? Vad gör egentligen regering, industridepartementet och Svenska Varv för att främja en gynnsam utveckling för varvsnäringen? Nr 155 En otäck känsla tränger sig på, och man kan undra om Svenska Varv och Tisdagen den dess ägare staten avser att utöver Landskronavarvet också lägga ner Kockums varv. Och efter att ha lyssnat på industriministern tidigare i debatten drar jag slutsatsen att Kockums tydligen ganska snart står på tur för nedläggning. Jag vill för min del livligt protestera mot detta. En nedläggning får inte ske. Det är hög tid för regeringen att ta krafttag för att förbättra situationen vid Kockums varv. Jag säger detta därför att jag tycker att regeringen inte har ansträngt sig för att försöka skapa förutsättningar för varven att leva vidare. För min del tror jag-liksom de anställda vid Kockums — att det är hög tid att alla överger den hittillsvarande passiva nedläggningsinriktade varvspolitiken. Situationen vid Kockums varv är just nu utomordentligt allvarlig, varför det är nödvändigt att resurser sätts in för att man skall kunna hitta vägar som tryggar en långsiktig fortlevnad av varvet. Regeringen måste aktivt medverka i försöken att finna bärkraftiga lösningar på varvets problem. Vad som behövs för att rädda Kockums är en konkret preciserad aktionsplan, som inte enbart är inriktad på företagsekonomiska bedömningar och resultat. I aktionsplanen måste vägas in de samlade samhällsekonomiska kostnaderna, och det måste också tas sociala hänsyn. I motion 821 om sysselsättningen i Malmöregionen tar vi därför upp frågan om anställningsgaranti för de anställda vid varven. Ett huvudsyfte med anställningsgarantin är att undvika otrygghet, utslagning och svåra sociala problem. I den framtida planeringen måste också ingå en ökad marknadsföring, därför att fartygsbeställningarna naturligtvis inte kommer av sig själva. Projektet Kockum Resurs har redan nämnts i debatten. Projektet har utarbetats vid Kockums, och jag menar att det kan bli en fin bas för anställningsgarantin. Projektet Kockum Resurs innebär att man skapar en särskild avdelning inom Kockums där den personal som inte utnyttjas inom fartygsproduktionen sysselsätts i annan verksamhet. Det gäller bl.a. försäljning av tjänster och utveckling av nya produktidéer. Det är ett fint och värdefullt initiativ som har tagits av Kockums. Projektet kan medverka till att det utomordentliga kunnande som finns kan bevaras. Och med tanke på vad jag sade inledningsvis om passivitet mellan riksdagsbesluten, vill jag särskilt understryka att detta projekt inte får misslyckas. En förutsättning för att Kockum Resurs skall ge önskat resultat är att erforderliga medel ställs till förfogande. Kostnaden för projektet har beräknats till 100 milj.kr. för en tvåårsperiod. Jag beklagar för min del att utskottsmajoriteten inte har velat ställa upp för Kockumsi den utsträckning som jag hade önskat.

Man beslöt att sända ut en vädjan till de borgerliga riksdagsledamöterna i Malmöregionen om stöd för kravet på anställningsgaranti vid varven och anslag till Kockum Resurs. Denna vädjan slutar med orden: ”Det gäller tusentals varvsarbetare och deras familjers framtid. Det gäller anställda hos underleverantörer, i servicenäringen och kommunens framtid.” Jag hoppas för min del att det är någon borgerlig riksdagsledamot som tar denna förtvivlade vädjan på allvar och ställer upp för Kockums. I motion 821 tar vi utöver de direkta varvsfrågorna också upp andra sysselsättningssvårigheter som vi har i Malmöregionen. Men naturligtvis hänger det i ganska stor utsträckning ihop med situationen vid Kockums. I dag har Malmöhus län en av de svåraste arbetsmarknadssituationerna i landet, som har nämnts här tidigare. Vid mars månads utgång var inte mindre än 11 000 arbetslösa. Siffran 10 000 har nämnts tidigare, men den är inte riktig. Det var siffran för 1980, och under första kvartalet 1981 har den stigit till 11 000. Nära 9000 personer är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om jag inte minns fel är det endast fyra län i Norrland som har högre arbetslöshet än Malmöhus län. Under första kvartalet i år uppgick den relativa arbetslösheten i hela landet till 2,4 26, mot 2,6 70 i Malmöhus län. I Malmö kommun är den ännu besvärligare, där vi har en relativ arbetslöshet på 3,6 70. Den har stigit betydligt i förhållande till förra året, när vi senast diskuterade sysselsättningen i kammaren. Därför är det litet underligt att man från industridepartementet i varvspropositionen — vissa talare har också gjort sådana uttalanden här i dag — betraktar arbetsmarknadsläget i Malmöhus län som ganska gott. Vi som bor i Malmö och Malmöhus län har svårt att förstå denna inställning. Vi vet att arbetsmarknadssituationen är svår. Men vi vet också att Malmöregionen är en region som är rik på möjligheter och har goda förutsättningar att vidareutvecklas. Men för att Malmöregionen skall kunna ta till vara dessa fördelar och ges möjligheter att utvecklas måste regeringen, i stället för att som nu bara passivt åse hur regionen utarmas, aktivt medverka i arbetet med att vända den nuvarande negativa utvecklingen. Sådana insatser skulle inte enbart gagna regionen, utan de skulle gagna landet som helhet. Vi har i vår motion 821, avlämnad av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö, föreslagit att det inrättas en särskild sysselsättningsdelegation för Malmöområdet med uppgift att överväga de åtgärder som kan erfordras för att förbättra sysselsättningen både på kort och på lång sikt. Eftersom arbetsmarknadsutskottet nu helt kallsinnigt avstyrker vår motion i denna del, vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Malmö vädja till regeringen att göra någonting för Malmöregionen, och vi säger: Gör någonting och gör det omedelbart!

Herr talman! De flesta talarna har här i dag anknutit till fjolårets varvsdebatt, och det är i och för sig inte märkvärdigt, när man har sett hur utvecklingen har varit sedan dess. Jag skall emellertid redan från början konstatera att det vid fjolårets behandling och under tiden dessförinnan rådde en infekterad stämning i sakfrågan, och det var inte minst massmedia som underströk den stämningen. I år är det litet annorlunda. I fjol uttryckte jag i mitt huvudanförande i kammardebatten en viss förvåning över att mer än 10 26 av kammarens ledamöter var varvsexperter. Det var nämligen så många som 40 som deltog i debatten. Trots att det inte har skett något större utbyte av riksdagsledamöter sedan den tidpunkten, kan man konstatera att experternas antal nu har sjunkit betydligt. De har i alla fall inte engagerat sig med samma frenesi som i fjol. De tomma bänkarna här i kammaren tyder på att intresset inte heller är särskilt överdrivet. Det står helt klart att det riksdagsbeslut som fattades av majoriteten i fjol var ett dåligt beslut. Det var olyckligt för Landskrona kommun, där jag har min hemort. Hade man i stället följt fjolårets varvsproposition till alla delar, speciellt de som handlade om tryggheten, hade många av dagens problem varit eliminerade. Ersättningssysselsättning hade kunnat vara i gång. De varvsanställdas oro och ängslan hade inte heller haft dagens dimensioner. Med andra ord: Majoriteten av riksdagen röstade bort tryggheten för närmare 3 000 varvsanställda i Landskrona. Det är ett faktum som de anställda nu själva har kommit underfund med. Det ligger nära till hands att vifta bort ett sådant här påstående från min sida och säga att det är lätt när man har facit i hand. Det får inte glömmas bort att man i fjolårets varvsdebatt varnade för den utveckling som sedan har skett. Industriministern konstaterade ju både i fjol i varvsdebatten och nu i dagens debatt att man måste enas om konstruktiva insatser i stället för att hänge sig åt en näringslivsstruktur i Landskrona som inte har några som helst utsikter att bli framgångsrik. Jagciterar ett annat uttalande av industriministern från i fjol: ”Marknaden för fartyg kommer enligt alla tecken att döma att åka bergoch dalbana och inte ge den trygghet för de anställda som alla borde eftersträva.” Om man hade följt den propositionen, så hade läget — som jag redan har nämnt — varit annorlunda i dag. Regeringen har nu på nytt lagt fram en proposition om vissa varvsfrågor. Den här gången är man mera överens om att fortsatt varvsproduktion vid t.ex. Öresundsvarvet inte är möjlig. Propositionen anger en planlagd avvecklingsperiod fram till mars månad 1983. En snabbare nedläggning hade varit möjlig — och det står också i propositionen — men man har valt att följa Svenska Varvs egen plan, som vid beräkningen av medelsbehov utgått från att orderstocken skall fullföljas och att avvecklingen därför skall ske i relativt långsam takt. I det avvecklingsalternativ som förordas räknar företaget med att den naturliga avgången skall omfatta 400-500 personer innevarande år men att den därefter kommer att minska betydligt. Företaget bedömer vidare att varsel om avskedanden måste utfärdas för ca 100 personer i år, för drygt 700 personer under 1982 och för 650 personer under 1983. Verksamheten skall därmed upphöra i början av 1983. Så långt regeringens proposition som har följt riktlinjerna för avvecklingen enligt Svenska Varvs egen plan. Andra talare har gjort samma påpekande tidigare i dag. Det är därför med mycket stor förvåning som man konstaterar att Svenska Varv AB och ledningen för Öresundsvarvet inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna om en förkortning av avvecklingstiden med sex månader. Det torde, herr talman, enligt min uppfattning strida inte bara mot intentionerna i propositionen utan också helt klart mot det beslut vi har att fatta här i dag.

Herr talman! Jag är angelägen om att detta kommer med i protokollet, mot bakgrund av att verkställande direktören vid Öresundsvarvet i företagets tidning Talröret, som kom ut häromdagen, klart deklarerar att man kommer att varsla samtliga anställda efter riksdagsbeslutet den 2 juni, alltså tvärtemot propositionens intentioner när det gäller att skapa ett visst rådrum. När det gäller alternativ produktion har fartygsreparationsverksamheten kommiti förgrunden. I fjolårets varvsproposition skrevs uttryckligen att man måste ta hänsyn till att produktionsinriktningen inte skall skada andra enheter inom koncernen eller inom övrig svensk industri. Det uttalandet finns inte med i år. Men visa av skadan har Åke Persson och jag i motion 2120 utvecklat förutsättningarna för en sådan här reparationsverksamhet. Enligt min medmotionär och mig är det i blott mycket ringa utsträckning som den kommer att konkurrera med de övriga varven. Öresund är ett av de mest befarna farvatten vi har i världen, och i det området gäller det oftast småreparationer. Då söker man sig i stor utsträckning till Danmark och till Burmeister & Wain, och det blir alltså reparationsverksamheten där som man kommer att konkurrera med. Näringsutskottet har varit mycket positivt till motionen, men det förekommer en formulering som har fått en sådan utformning att den kan — jag understryker ordet kan — ge upphov till tolkningsproblem. Man kan nämligen tolka betänkandet så att det är Svenska Varv som i framtiden avgör om det skall bli någon sådan verksamhet eller ej. Men eftersom Svenska Varv säljer Öresundsvarvets anläggning till Landskrona Finans menar jag att det är det sistnämnda bolaget som måste fatta beslut om hur anläggningarna skall användas. I motsatt fall kan Svenska Varv utöva en etableringskontroll som skulle kunna bli mycket olycklig. För att näringsutskottets betänkande inte skall misstolkas yrkar jag därför, herr talman, att riksdagen med anledning av Landskrona Finans AB har bildats för att skapa ny sysselsättning i Landskronaregionen. För ett symboliskt pris kommer finansbolaget att överta Öresundsvarvets mark, byggnader och anläggningar. F.n. prövas förutsättningarna för fortsatt fartygsreparationsverksamhet i Landskrona av bl.a. Svenska Varv. Samhället bör inte genom konkurrenshämmande restriktioner hindra en kommersiellt motiverad verksamhet oavsett i vilken företagsform den bedrivs. Vid det kommande ställningstagandet till en eventuell reparationsverksamhet vid Öresundsvarvet i Landskrona bör Landskrona Finans AB ha ett avgörande inflytande. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets och arbetsmarknadsutskottets betänkanden på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast ta upp några frågeställningar kring Blekingevarven. Mycket är redan sagt, och jag skall försöka att så gott det går undvika upprepningar. När vi för ganska precis ett år sedan diskuterade problemen vid de svenska varven var de optimistiska tongångarna sällsynta här i talarstolen. Någon större optimism kan inte heller i dag skönjas. För oss riksdagsledamöter från Blekinge var det bittert att konstatera hur nära företagsdöden våra två varv var. Sölvesborgsvarvet gick med förlust, orderstocken var mager, och regeringen ville lägga ned ganska omedelbart. Men riksdagen gav ändå varvet en frist och en chans att visa lönsamhet fram till någon gång 1982. Det här gav de anställda vid varvet hopp och litet optimism inför framtiden och beträffande jobben. Men inte alla verkade bry sig så värst mycket om riksdagens beslut. Varvsledningen och regeringen arbetade oförtrutet vidare med förberedelserna för nedläggning av varvsrörelsen. Första dagarna i februari i år godtog fackföreningarna vid Sölvesborgsvarvet en plan där varvet läggs ned i augusti-september i år.

Nu börjar nedläggningstidpunkten närma sig, och man kan konstatera att de förebådade 240 arbetstillfällena blir omkring 60. I början av september i år kommer ett hundratal av varvsarbetarna i Sölvesborg tillika med ett antal tjänstemän att kastas ut i arbetslöshet. Jag vill inte påstå att varvsledningen och bakom den regeringen lurade de fackliga representanterna vid varvet, men man skall heller inte bli förvånad 85 över att sådana tankar framförts bland de berörda, bland dem som de fackliga förtroendevalda representerar. När det gäller Karlskronavarvet är situationen mer komplicerad. Det företaget anser tydligen även de borgerliga regeringarna att det är värt att något värna om. Motivet är förmodligen inte alls omtanken om de anställda utan beredskapssynpunkter. I Karlskrona noterar vi med glädje detta regeringens intresse, oavsett motiven, och beredskapsmotivet är skäl nog. När vi för ett år sedan debatterade Karskronavarvets framtid, grundade sig debatten på en av Svenska Varv utarbetad strukturplan, som innebar att sysselsättningen skulle hållas vid omkring 1 miljon produktionstimmar per år. Riksdagen gav då regeringen ett speciellt ansvar för sysselsättningen vid Karlskronavarvet. Detta beslut borde ha givit de anställda en känsla av tillfredsställelse och trygghet, men så blev inte alls fallet. Erfarenheten av fyra borgerliga regeringsår har gjort att människorna numera har svårt att sätta tilltro till regeringsmakten. Den proposition från regeringen som dagens debatt grundar sig på ger också belägg för det berättigade i dessa tvivel. Inte har regeringen vid utformandet av denna proposition tagit något speciellt ansvar för Karlskronavarvet. Regeringen har helt accepterat varvets styrelses beslut att sänka kapaciteten vid varvet från strukturplanens 1 miljon timmar, som redan det var en kraftig nedskärning, till 750 000 timmar. Detta var alltså regeringens intentioner, när propositionen lades på riksdagens bord de sista dagarna i mars i år. Två månader senare, för två tre veckor sedan, när försvarsutskottet behandlade en remiss till näringsutskottet gällande varvspropositionen, ramlade det någonstans ifrån plötsligt fram ytterligare 100 miljoner att satsas på produktion vid Karlskronavarvet. Från Karlskronahåll är vi tacksamma för alla medel som ställs till förfogande som stöd till den fortsatta produktionen vid Karlskronavarvet. Men, herr talman, nog har man anledning att förundra sig över planeringsnivån och långsiktigheten i regeringens åtgöranden. I det sammanhanget finns det också anledning att förvåna sig över de uppgifter som TT gått ut med under den gångna helgen. Att man i utsändning efter utsändning i radio och TV felaktigt uppger att de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutskottet reserverat sig för att satsa 50 miljoner mindre än majoriteten på sysselsättningen vid Karlskronavarvet är minst sagt anmärkningsvärt. Verkligheten är ju att vi från socialdemokratiskt håll vill skaffa fram medlen på annat sätt än majoriteten föreslagit. Slutsumman blir precis densamma. Att sedan de borgerliga tidningarna — och tyvärr även socialdemokratiska tidningar — i stora uppslag vidarebefordrat dessa lögner gör inte saken bättre. Man får en bestämd känsla av att valrörelsen redan har inletts. Den känslan förstärks, när man läser den motion som de borgerliga riksdagsledamöterna från Blekinge lagt fram med anledning av varvspropositionen. I den motionen har man på två trycksidor sagt en massa positiva saker utan att ha kommit fram till något annat konkret förslag än krav på monopol för Karlskronavarvet när det gäller marina beställningar och reparationer. Jag är inte speciellt förvånad över att folkpartisten Margot Håkansson kan stå bakom motionen men jag förundrar mig verkligen över att den nuvarande kommunikationsministern har ansett sig kunna skriva under ett förslag om sådant monopol. Tänker möjligen Claes Elmstedt arbeta vidare på detta förslag i regeringsställning? Förmodligen inte, men förslaget låter vackert och kan vara politiskt matnyttigt. Att det är orealistiskt betyder mindre. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Ralf Lindström sade att man kan tro att valrörelsen redan har inletts. Jag tycker att vi dagligen kan känna det så. Så eländig som man varje dag säger att den borgerliga regeringen är i alla stycken kan man nästan tala om en ständig valrörelse. Jag skall bemöta Ralf Lindström litet senare. Först vill jag något beröra den motion som Ralf Lindström i sitt korta anförande hann nedvärdera. Den nedvärderingen gällde f. ö. både min person och motionen. I de två betänkanden, från arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet, som vi nu debatterar behandlas en motion som med anledning av proposition 1980/81:131 väckts av mig och övriga borgerliga riksdagsledamöter från Blekinge. Det finns två yrkanden i motionen, varav det första — som i princip helt överensstämmer med yrkandet i den socialdemokratiska motionen, Ralf Lindström har tydligen betygsatt även den motionen — har fått en mycket positiv behandling i arbetsmarknadsutskottets betänkande. I motionen har vi framhållit de stora bekymmer som finns i Karlskrona. Läget på arbetsmarknaden liknar läget i Olofström, liksom på annat håll i Blekinge. I Olofström sätts nu stödåtgärder in, som berättigar till stöd enligt vad som gäller för stödregion 4. Eftersom Karlskronavarvet enligt tidigare riksdagsbeslut och även enligt den proposition som vi i dag behandlar, 1980/81:131, skall inriktas på produktion för den svenska marinen, export av marina fartyg samt utveckling av vindkraftsoch plastskrovsteknologi, är det nödvändigt att det finns medel för marina beställningar. Det är inte realistiskt att bestämma mål och inriktning för Karlskronavarvets verksamhet och sedan inte ställa resurser till förfogande. Dess bättre delar nu arbetsmarknadsutskottet den uppfattning som vi har framfört i motionen om en mer generös bedömning av Karlskrona kommuns behov av stöd. Regeringen bör enligt utskottets skrivning ha frihet att från fall till fall göra en bedömning av den lämpliga subventionsgraden. Detta är en betydande förstärkning av de åtgärder som kan sättas in och väger betydligt tyngre än en inplacering i stödområdesregion 1, vilket föreslogs i propositionen. För Sölvesborgs kommun kommer nu också medel av reservationsanslaget c Sistatsbudgeten för budgetåret 1978/79 att ställas till förfogande för bidrag Näringsutskottet har behandlat yrkande 2 i motionen, som innebär att framtida marina beställningar och reparationer bör placeras vid Karlskronavarvet. Denna restriktion anser näringsutskottet ej motiverad för försvarets upphandling. Det är dock enligt vår mening nödvändigt att samla de marina nya beställningarna och reparationerna vid ett varv som har fått sin inriktning och produktion fastlagd av riksdagen till att gälla just detta område. Även om vi inte har fått gehör för denna vår bedömning har näringsutskottet, liksom också försvarsutskottet, haft förståelse för det problem som Karlskrona kommun står inför. Näringsutskottet har därför anslutit sig till försvarsutskottets förslag om sysselsättningsfrämjande åtgärder vid Karlskronavarvet. Det tillskott på 100 milj.kr. som nu föreslås lämnas på tilläggsbudget under anslaget Marinförband: Materielanskaffning. Detta innebär att regeringen under sommaren 1981 kan medge inledande beställningar vid varvet om sammanlagt 200 milj.kr. Försvarsutskottet säger också i sitt svar till näringsutskottet att detta ligger i linje med önskemålen, bl.a. i vår motion 2119, som jag här har redogjort för. Det är, herr talman, mycket märkligt att socialdemokraterna — för en stund sedan Eric Holmqvist och nu Ralf Lindström — inte kan ansluta sig till det här förslaget utan vill minska beloppet till 50 milj.kr. Den resterande halvan vill de ta från tidigare medel som anvisats till försvarets budget. Detta är, herr talman, ett högst märkligt och dubbelbottnat agerande, när man samtidigt i sina tidigare motioner rörande försvaret har velat minska försvarsbudgeten med 500 milj.kr. per år. Hur tror Ralf Lindström att det skall kunna vara lättare att fördela försvarsanslag, om man vill ge försvaret 500 milj.kr. mindre varje år under en femårsperiod? Tala om det för mig! Jag skall gärna lyssna. Sedan tycker jag väldigt illa om betygsättande av det slag som Ralf Lindström har ägnat sig åt i sitt anförande, där han ville göra gällande att försvarsutskottet och den borgerliga majoriteten i näringsutskottet inte bryr sig om att människorna skall sysselsättas utan att det uteslutande är försvarspolitiska skäl som får vara avgörande. Jag tycker att detta sätter betyg på Ralf Lindström själv i hög grad. Jag skall bara säga ett par ord om omställningsbidrag. Det har talats ganska mycket om den sysselsättningsgaranti man på socialdemokratiskt håll nu tycker att man skall ha vid Karlskronavarvet och de övriga varven, vid Kockums och i Landskrona. Det är rätt märkligt att man inte kan se det positiva i det förslag till omställningsbidrag som kommer nu på torsdag. Jag skall inte utveckla detta närmare, men det finns väldigt mycket positivt i förslaget. Det kan också medföra åtskilliga pengar för att de människor som blir friställda vid Karlskronavarvet skall kunna få annan sysselsättning. Den som varit anställd där och som får en annan anställning kan under resterande del av bidragsperioden få behålla 50 96 av sin lön och företaget får behålla 25 90. Varför inte se på alla de positiva bitarna? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets och näringsutskottets betänkanden på samtliga punkter, vilket jag också tycker på vissa punkter innebär klart positiva beslut för Karlskronavarvet och för Blekinge.

Herr talman! Jo, visst har Margot Håkansson utvecklat en hel del frågor i sin motion, men jag har inte kunnat finna några andra konkreta förslag där än att man vill att uteslutande Karlskronavarvet skall få marina beställningar och få göra reparationer. Det står en hel del om vad man kanske önskar, men något konkret förslag har jag inte kunnat finna i motionen. Jag har inte försökt betygsätta, utan jag har försökt att tolka och se motiven bakom det som sker. Jag har varit tacksam för vad som till slut kommit fram av det här, men jag tycker ändå att det har varit ett ganska underligt spel kring de 100 miljonerna. Att ledamöterna i försvarsutskottet — där jag tillfälligtvis kom med i sista minuten — ansåg att man kunde ta de pengarna från andra beställningsbemyndiganden är ju bevis för att det finns pengar att ta av och att det, om det skulle behövas fler beställningsbemyndiganden, inte är omöjligt att komma tillbaka till riksdagen och begära sådana. Det är ju inte helt nödvändigt att generalerna och de personer som står kring dem skall ha vilka möjligheter som helst att ta pengar. De har samma möjligheter som andra att komma till riksdagen och begära medel när dessa direkt behövs. Vi vet att det finns åtskilliga miljoner i beställningsbemyndiganden som ligger hos dem.

Herr talman! Det är ju litet besvärligt när man säger för mycket.

Ralf Lindström kan då också roa sig med att läsa att han inte var förvånad över att folkpartisten Margot Håkansson stod bakom den här motionen men att han förundrade sig över att Claes Elmstedt stod bakom den. Jag kan upplysa om att också Hans Wachtmeister, som sitter framför Ralf Lindström, undertecknat den motionen. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man får den övervägande delen av de marina beställningarna till Karlskrona. Om vi då går ut ultimativt här är det blygsamt mot vad man gör i många socialdemokratiska motioner. Sedan skall jag läsa högt för Ralf Lindström. I yrkande 1 i vår motion står ”att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om regionalpolitiska åtgärder i Karlskrona kommun”. I den socialdemokratiska motionen hemställs i yrkande 3 att riksdagen ”som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs rörande Tala nu om för mig vad det är för skillnad på det konkreta i dessa båda yrkanden! I sitt yttrande till näringsutskottet skriver försvarsutskottet — Ralf Lindström kan slå upp det på s. 21 i näringsutskottets betänkande — att om riksdagen ger regeringen denna möjlighet, dvs. att ge Karlskronavarvet dessa ytterligare 100 miljoner, så ligger detta helt i linje med önskemålen i de båda motionerna. Sedan skulle jag nog vilja ha litet klarare besked från Ralf Lindström — han gled behändigt undan detta - om hur man lättare skall kunna fördela försvarspolitiska anslag. Om de socialdemokratiska förslagen när det gäller försvaret hade gått igenom, hade försvaret fått 500 milj.kr. mindre varje år under fem år.

Herr talman! Det här är tydligen ganska känsligt för Margot Håkansson, eftersom hon personligt tar så illa upp. När det gäller motionerna är det kanske så att det står ungefär likadant i att-satserna i den socialdemokratiska och i den av Margot Håkansson underskrivna motionen. Avgörande är naturligtvis vad som står i texten och vad man hänvisar till. Jag kan just nu på rak arm inte ange den skillnaden, men var så övertygad om att det är en väsentlig skillnad. När det gäller försvarsmiljonerna tycker jag inte att vi skall ta den debatten i dag. Vi tycker att man i dessa tider när Sverige har det så dåligt ställt satsar litet för mycket på försvaret. Vi anser att man måste hålla igen även på detta område när man håller igen på alla andra områden. Det är bakgrunden till att vi från socialdemokratiskt håll på ett annat sätt försöker hålla tummarna på generalerna så att de inte slösar bort pengarna. Även de skall försöka pruta för att hålla igen på kostnaderna.
Herr talman! Jag förstår att det är svårt att försvara en sak som är sjuk. Det märks att Ralf Lindström har väldigt svårt att försvara kravet på mer pengar till båtar från ett försvarsanslag som blir 500 milj.kr. mindre för varje år under fem år. Ralf Lindström försöker också krypa ifrån de fula angrepp han gör. Det är inte jag som har börjat med personangreppen, men jag vill försvara den motion som vi tre borgerliga riksdagsledamöter har skrivit tillsammans och står bakom. Försök inte att skilja på oss och sätta den ene före den andre! Vi står bakom motionen alla tre. Om Ralf Lindström är förvånad över inslagen i motionen får han vara det på alla tres bekostnad. Det går heller inte att krypa ifrån att det var just yrkandet det var fel på. Mycket var sagt i texten, Ralf Lindström, men det var yrkandet det var fel på. När jag påvisar att yrkandena är desamma i den socialdemokratiska motionen och i vår motion, när det gäller den del som gått till arbetsmarknadsutskottet, och att försvarsutskottet säger att båda motionerna i viss mån har biträtts genom den skrivning de fått och de 100 miljoner som tillstyrkts, då säger herr Lindström att det är texten det är fel på. Nu måste Ralf Lindström bestämma sig. Vilket är det fel på, yrkandet eller motionstexten?
Herr talman! Det har blivit något av en vana att riksdagen i slutet av varje vårsession och varje höstsession behandlar en proposition med anknytning till varvsproblemen. Det är en dålig vana. Den visar att regering och riksdag hittills inte lyckats föra en effektiv och långsiktig varvspolitik. Fortfarande är varvsfrågan en av de tyngsta posterna på riksdagens bord. Strävan borde vara att snarast avföra dessa frågor från arbetsordningen i kanslihus och riksdag. Strävan borde vara att skapa en varvsnäring som kan stå på egna ben, klara sig själv och skapa varaktig sysselsättning. Att så ännu inte skett är — milt uttryckt — uppenbart. Under Svenska Varvs fyraåriga levnad har smått fantastiska förlustsiffror noterats. För det första året var förlusten ca 2,3 miljarder kronor. Det året fick skattebetalarna punga ut med 200 milj.kr. i månaden för att hålla Svenska Varvs-koncernen i gång. Under åren 1978 och 1979 var förlusten sammantaget ungefär 2,7 miljarder, och för 1980 steg förlusten till 1,8 miljarder kronor. Hur vi än hade burit oss åt hade vi naturligtvis inte helt kunnat undvika de här kostnaderna. Ändå är det naturligt att fundera över vad som kunde ha uträttats med de resurser som bokstavligt talat slängts i sjön genom de omfattande satsningar på varvsnäringen som vi gjort. Det har varit en defensiv varvspolitik som bedrivits. Men även en defensiv politik kan vara framgångsrik. Även en reträtt kan utformas på ett klokt sätt. Sådan har emellertid inte den varvspolitiska defensiven varit. I stället för att snabbt dra ner verksamhet som inte hade haft någon framtid och satsa helhjärtat på de enheter eller den produktion som kunde bedömas ha en verklig framtid och förutsättningar att efter en initialperiod stå på egna ben har politikerna styrts av kortsiktiga intressen, av inriktningen att så litet som möjligt förändra den rådande strukturen i syfte att skydda sysselsättningen. Något verkligt skydd för sysselsättningen har emellertid varvspolitiken icke inneburit. Våldsamma neddragningar av antalet anställda har faktiskt skett. Och de som i dag fortfarande är engagerade i varvsnäringen har en ytterst osäker framtid, skulle jag vilja påstå. Det är inte säkert att deras framtid hade behövt vara fullt så oviss om en mera effektiv, mera slagkraftig, mera offensivt inriktad defensiv — låt mig uttrycka det så — hade präglat politiken i ett tidigare skede. Den förda politiken kan närmast karakteriseras med följande ord: fruktansvärt dyr och fruktansvärt misslyckad. Herr talman! Man skall vara försiktig med att använda uttrycket Vad var det vi sade? Men nog känner man som moderat anledning att säga: Vad var det vi sade? och peka på den partimotion som lades fram med anledning av den stora varvspropositionen på våren 1979. Där pekade vi på att för att uppnå ”den nödvändiga kapacitetsnedskärningen måste driften vid två storvarv på sikt upphöra. En neddragning av kapaciteten på samtliga storvarv och ett bibehållande av dem alla är inte företagsekonomiskt försvarbart. Det är också angeläget att anpassningsprocessen inte fördröjs.” Vi förordade vid det tillfället att en nedtrappning av kapaciteten vid nybyggnadsvarven till 6 miljoner direkta arbetstimmar så fort som möjligt skulle åstadkommas. Också i ett annat hänseende gav den moderata partimotionen uttryck för framsynthet. I motionen föreslogs att Svenska Varv skulle delas upp i ett Västvarv och ett Sydvarv. En sådan uppdelning av de statsägda varven skulle ha underlättat såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska överväganden inom ramen för den nu förda varvspolitiken. Det är naturligtvis svårt att veta, men jag skulle vilja påstå att det inte är uteslutet — ja, det kanske t.o.m. är sannolikt — att situationen för de två stora varv i Sydsverige, Öresundsvarvet och Kockums, som står i fokus i dagens debatt hade sett anorlunda ut, om andra partier än moderata samlingspartiet hade gått in för en uppdelning av Svenska Varv på det sätt jag här har angivit. Härigenom kommer man närmare de konkreta frågor som är uppe till behandling i dag. Beträffande den nedläggning av Öresundsvarvet som är huvudämnet för såväl propositionen som de två utskottsbetänkanden som behandlas finns inget att tillägga. Loppet är kört för Öresundsvarvet, och det har nu en riksdagsmajoritet insett. Den intressanta frågan är i dag snarare denna: Är loppet också kört för Kockums, det varv som av en rad nationella och internationella experter bedöms som det bästa av de svenska storvarven? Trots allt ser framtiden dyster ut också för Malmö storvarv. En förlust för 1980 på över 600 milj.kr. talar sitt tydliga språk. Förlustsiffran kan visserligen nedbringas något 1981, om en försäljning av de redan avskrivna LNG-fartygen kan komma till stånd. Någon långsiktig förbättring innebär dock självfallet inte en försäljning av dessa två fartyg. LNG-marknaden har rusat i väg framåt i tiden och befinner sig nu på ett kanske större tidsmässigt avstånd från dagsläget än som har varit fallet någon gång tidigare sedan Kockums skaffat sig sitt kunnande på LNG-området. Vad det gäller för Kockums är nu att så snabbt som över huvud taget är möjligt åstadkomma en omstrukturering med siktet inställt på återupprättad lönsamhet. Det sämsta som kan hända Kockums är att ingenting händer. Den nedbantning av varvets kapacitet som måste till bör åstadkommas så fort det går. Att förhala, att MBL-förhandla och införa anställningsgarantier, att bevara den nuvarande strukturen, att hoppas att allting skall ordna sig är inte en hållbar politik. 3 Herr talman! I motion 2130 har framhållits vikten av att Kockums nu snabbt genomför den nedbantning med ca 1500 man som bedöms som nödvändig för att varvet skall ha möjligheter att överleva. Vi motionärer har i den motionen också berört frågan om Kockum Resurs, den speciella enhet som Kockums inrättat och som flera talare här tidigare berört. Avsikten är att den skall kunna medverka till att den nödvändiga neddragningen sker utan att en olämplig personalstruktur uppkommer. Vi menar att instiftandet av Kockum Resurs är en rimlig och riktig åtgärd med hänsyn till de regler om turordning vid uppsägning som nu finns i anställningsskyddslagen. Men vi menar också att det förhållandet att dessa regler tvingar fram lösningar av typ Kockum Resurs, som till sin karaktär är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och ett substitut för friställning, bör föranleda en översyn av turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Det är inte rimligt att dessa regler skall kunna framtvinga en ekonomisk kris i ett företag och kanske därmed åtföljande nedläggelse med allt vad det innebär för sysselsättningen i form av olika sociala konsekvenser. Det finns de som inser att de nuvarande reglerna i anställningsskyddslagen kan innebära knäcken för företag som annars hade kunnat överleva. I en stort uppslagen artikel på första sidan i dagens nummer av Sydsvenska Dagbladet berättas om hur företagsledning och fack gemensamt på Malmöföretaget Ferrosan har gått in för att rädda företaget bl.a. genom att ett tjugotal äldre anställda frivilligt låtit sig varslas om uppsägning för att de yngre skall kunna jobba kvar. En av de äldre anställda säger: ”Det är alltid trist när något sådant här inträffar men det är ju svårt för dom yngre att få jobb. Vi tycker det är bättre att vi äldre går än att kanske hela företaget måste läggas ner.” Och det sista tycker jag är en nyckelmening. Det finns förvisso förnuftigt folk på väldigt många företag som kan klara av kriser av det här slaget. Men det är ändå betänkligt att lagstiftningen, de av riksdagen instiftade reglerna, är så utformade att de faktiskt kan leda till, om man inte kringgår dem, att ett företag tvingas till nedläggelse. Arbetsmarknadsutskottet har valt att inte behandla den här motionen, som utskottet uttrycker saken. Jag vet inte riktigt vad som därmed skall förstås. Det vore intressant att från någon representant för arbetsmarknadsutskottet få höra om arbetsmarknadsutskottet avser att ta upp denna fråga senare med anledning av motionen. Man har alltså avstyrkt motionen, samtidigt som man säger att man inte har behandlat första yrkandet i motionen — ett något märkligt beteende från ett utskotts sida, måste jag säga. Herr talman! I motionen framhålls att med givna regler får projektet Kockum Resurs betraktas som en rimlig utväg för Kockums. Det vore emellertid inte rimligt om samhället, som socialdemokraterna har begärt, skulle ställa upp med 100 milj.kr. ytterligare i varvsstöd för att finansiera Kockum Resurs. Kockum Resurs är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och bör behandlas som en sådan. Det stöd som samhället kan ge till detta projekt bör alltså ligga inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska resurser som finns tillgängliga. I viss utsträckning kommer så också att ske. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att man tänker sig att omställningsbidrag skall kunna utgå till den berörda personalen. Detta är i så fall ett utomordentligt sätt att just inom ramen för tillgängliga arbetsmark nadspolitiska medel stödja detta Kockumsprojekt. Herr talman! I socialdemokraternas första reservation krävs anställningsgaranti vid storvarven och att Kockum Resurs får anslag för att täcka sina kostnader. Med viss förvåning har vi som står bakom motion 2130 noterat att socialdemokraterna anser att våra krav blir tillgodosedda genom den hemställan som socialdemokraterna förordar. De tänker sig väl att vi därigenom skall rösta på reservationen. Men av vad jag har sagt i detta anförande och av vad som står i motionen torde med all önskvärd tydlighet framgå att så inte är fallet. Vi kan inte — vilket socialdemokraternas alternativ leder till — fortsätta att föra en varvspolitik som innebär ett fastlåsande av de strukturer som nu finns. Vi kan inte fortsätta att lägga miljard till miljard i den gigantiska hög av stödpengar som redan kommit varven till del. För landets, för ekonomins och inte minst för sysselsättningens skull i ett litet längre perspektiv måste vi i stället medverka till att den nödvändiga omstruktureringen av varven nu kommer till stånd så snabbt som möjligt och på ett sådant sätt att riksdagen så småningom skall kunna avbryta den dåliga vanan att varje halvår tvingas debattera och besluta om anslag till förlustbringande varvsenheter.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
Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år väckte jag tillsammans med Georg Åberg, Jens Eriksson och Margot Håkansson en motion, 1980/81:593, som rörde förnyelse av den svenska fiskeflottan. Den motionen har behandlats i samband med regeringens proposition om vissa varvsfrågor. Jag har i denna motion försökt fästa uppmärksamheten på tre saker, nämligen nödvändig förnyelse av den svenska fiskeflottan, marinens minröjningsorganisation, där behovet av hjälpfartyg är och kommer att bli stort, samt sysselsättningsfrämjande åtgärder för Karlskronavarvet. Behovet av att förnya vår fiskeflotta är stort. I en rapport som lämnades förra året från fiskefartygsutredningen med anledning av regeringens uppdrag 1978 konstateras att medelåldern bland fartygen i den svenska fiskeflottan är hög och att en förnyelse är nödvändig. Man konstaterar också att anskaffning av fiskefartyg i önskvärd storlek är förenad med stora kostnader och svår att klara för de enskilda fiskelagen. Det finns om möjligt ett än större problem inom marinen. Vi har en minröjningsorganisation som måste fungera vid eventuell ofred. 85 26 av det minsveparbestånd som ingår i krigsorganisationen består av fiskeskepp av trä. Sedan 1968 har inget nytt fartyg kunnat tas ut, och man beräknar att om 15-20 år finns inga användbara fiskeskepp kvar i organisationen. Om man skall klara av minröjningen i krig med stamminsvepare kommer endast några korta delar av den svenska kusten att kunna svepas. Det tredje problemet som finns med i resonemanget är behovet av beställningar av nybyggnation vid Karlskronavarvet. Målsättningen är att varvet skall kunna bibehållas, både av sysselsättningsoch beredskapsskäl, bl.a. som reparationsoch nybyggnadsvarv för marinen. Vid varvet finnsen — Nr 155 avancerad teknik framtagen för konstruktion av plastfartyg. Marinen har Tisdagen den genom den för sju år sedan vid varvet byggda fiskeminsveparen Viksten 2 juni 1981 skaffat sig erfarenhet av bl.a. underhållsfrågorna. Det borde därför vara naturligt att vid förnyelse av den svenska fiskeflottan marinens intresse av omagnetiska skrov tillgodosågs. Genom fortsatt utveckling av plastfiskeskepp kan detta ske. Det finns redan ett samarbete genom att en enskild fiskare har ett avtal om byggande av ett fiskefartyg, som skall levereras av Karlskronavarvet under detta år. De tankar och förslag som förs fram i motionen har som bekant väckt stort intresse hos massmedia och fått ett gott mottagande bland företrädare för såväl fiskets organisationer, marina myndigheter som för Karlskronavarvets ledning. Det var därför jag med intresse tog del av det betänkande från näringsutskottet där min motion behandlades. Jag kan inte säga att det var någon uppmuntrande läsning. Sanningen att säga blev jag upprörd. Motionen avslås med motivering att syftet delvis blivit tillgodosett genom att staten inom en ram av 1 milj.kr. lämnar bidrag för kondemnering av äldre fiskeskepp. Genom att de äldsta fiskeskeppen då kan skrotas, säger man, kommer behov av nybygge att finnas. I betänkandet finns inte en rad om hur man ser på möjligheten att vid sådana nybyggen få ett samutnyttjande av resurser. Inga yttranden från försvarets sida, inga besked om att man skall vidare undersöka intresse och möjligheter att lösa två akuta problem. Enligt min mening har vi inte råd att lämna denna möjlighet oprövad — inte minst eftersom de berörda parterna visat ett stort intresse för motionsförslagen. Herr talman! Jag tänker inte yrka bifall till min motion. Kammarens ledamöter har efter den bristande sakbehandling min motion fått i betänkandet knappast fått tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Jag avser däremot att vid första möjliga tillfälle återkomma och hoppas då på en seriös behandling. Vi har inte råd, för vare sig vår fiskenärings skull, vår framtida minröjning eller Karlskronavarvets fortlevnad i vad gäller plasttillverkning, att avstå från de praktiska lösningar jag anvisat i motionen.

Herr talman! Så här mot slutet av debatten är kanske det mesta sagt i detta ärende. Jag skall därför i detta anförande i huvudsak begränsa mig till att belysa situationen för verkstadsskolan vid Öresundsvarvet. Flera talare har redan kort berört frågan, men jag vill ändå belysa den något närmare. Yrkesutbildningen vid Öresundsvarvet i Landskrona har bedrivits sedan 1951, först i varvets egen regi och sedan 1971 som inbyggd utbildning under gymnasieskolan. Utbildningen har haft formen av treåriga specialkurser för skeppsbyggnad inom plåt-, verkstads-, el-, och VVS-sektorerna — alltså en mångsidig utbildning. 95 Efter utbildningen har eleverna till övervägande del stannat kvar inom företaget, men utbildningen har också berett många tillträde till anställningar utanför varvet. Verksamheten har av skolöverstyrelsen bedömts som en av de bästa i landet. Jag vill kraftigt understryka att den har mycket stor betydelse för näringslivet i Landskronaregionen. Nedläggningen av Öresundsvarvet har skapat ovisshet om denna utbildnings fortsättning. Efter upprepade kontakter och överläggningar slöts en överenskommelse den 15 maj 1981 mellan skolstyrelsen och ledningen för Öresundsvarvet AB, vilken i korthet innebär att 48 elever får påbörja inbyggd utbildning genom varvets försorg enligt planerna. Avtalet gäller för årskurs ett. Om varvet ej kan genomföra årskurs två på grund av avvecklingen, har skolstyrelsen rätt att disponera vissa lokaler för att i egen regi genomföra den. Den nämnda överenskommelsen är av stor betydelse. Skolstyrelsen anser nämligen att det inte är möjligt att f.n. planera en nybyggnad av yrkesutbildningslokaler i Landskrona. På grund av varvskrisen finns det inget utrymme i kommunens långtidsbudget för sådana investeringar. Inte heller kan det i dag avgöras vilka utbildningslinjer som under de närmaste åren kan komma att bli aktuella för Landskronaregionens vidkommande. Det är i stället skolstyrelsens uppfattning att en upprustning av befintliga lokaler och inventarier vid Öresundsvarvets utbildningsavdelning bör genomföras för att skapa en central för framtida inbyggd yrkesutbildning såväl för ungdomar inom gymnasieskolan som för äldre inom den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen. Jag är övertygad om att det med hjälp av det nybildade Landskrona Finans AB kommer nya industrier till varvsområdet, och dessa blir givetvis i behov av hjälp med utbildning av sin personal liksom redan befintliga industrier i Landskrona är. Genom att ordna ett centrum för företagsförlagd utbildning skapas för framtiden den flexibilitet som har blivit nödvändig i en tid av ständiga strukturförändringar. Utbildningen blir också enligt de senaste intentionerna mer verklighetsbetonad genom att praktiska moment förläggs till vederbörande företag. I proposition 1980/81:131 uttalar departementschefen bl.a.: ”Jag finner efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet det angeläget att den kompetens som finns inom verkstadsskolan även i fortsättningen tas till vara.

Det kan noteras att skolstyrelsen i Landskrona har beretts tillfälle till en uppvaktning för skolminister Ulla Tillander den 11 juni. Med hänsyn till den positiva inställning som på många håll har visats för denna form av yrkesutbildning har jag välgrundad anledning tro att frågan får en positiv lösning. De frågor som vi nu skall fatta beslut om enligt föreliggande betänkande är av stor betydelse för berörda varvsregioner. Det är sedan oerhört viktigt att riksdagens beslut respekteras fullt ut. Inget beslut här i riksdagen kan emellertid lösa alla de verkställighetsproblem som kommer att uppstå vid omstrukturering eller nedläggning. Detta gäller i särskilt hög grad situationen i Landskronaregionen. Det kommer att behövas en god samarbetsvilja och ett effektivt utnyttjande av de olika instrument och resurser som riksdag och regering ställer till förfogande. Jag skall inte nu i debattens sena skede gå in på de olika delfrågorna i övrigt. Jag vill endast anmäla att jag vid voteringen kommer att rösta för det särskilda yrkande till näringsutskottets betänkande 1980/81:63 mom. 5 b som Sven Munke har framställt under överläggningarna. Yrkandet understryker kravet på att Landskrona Finans AB får ett avgörande inflytande vid kommande ställningstagande till fortsatt reparationsverksamhet vid Öresundsvarvet i Landskrona. Herr talman! På övriga punkter i näringsutskottets betänkande nr 63 yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag yrkar vidare bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr i”.

Herr talman! I samband med behandlingen av här aktuella betänkanden finner jag angeläget att redovisa en del personliga synpunkter. Jag håller mig till Öresundsvarvet, men först några allmänna kommentarer. I samband med debatten om den ekonomiska krisen hör man ofta markeringar beträffande nödvändigheten av en ökad industriproduktion och framför allt av ökad export. Beträffande industripolitiken redovisas den uppfattningen att ett övergripande mål för 1980-talet måste vara att öka industriproduktionen och att öka antalet anställda inom industrin. För min del instämmer jag gärna i dessa mål, men verkligheten talar inte precis för att en sådan utveckling är trolig eller ens möjlig. Vi kan konstatera att trots mycket stora insatser inom industripolitiken sedan mitten av 1970-talet minskade antalet sysselsatta inom industrin med ca 80 000 personer under hela 1970-talet. Detta har krävt stora arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska insatser. Många människor har förtidspensionerats eller långtidssjukskrivits på grund av att svårigheterna att få plats har varit alltför stora. Människor som egentligen betraktas som utslagna skulle behöva komma tillbaka till arbetslivet, både för sin egen skull och för samhällets skull. Men i stället ligger våra industriproblem kvar på en mycket hög nivå, inte bara på grund av konjunkturläget, och detta försvårar givetvis situationen. Beslutet att lägga ner Öresundsvarvet innebär utöver mycket annat negativt att Landskrona kommun och en stor del av dess invånare står inför mycket svåra samhälleliga och personliga problem under de närmaste åren, problem som utan tvivel kräver en statlig medverkan långt utöver vad vi i dag kan se exempel på i form av konkreta förslag och politisk vilja. En nedläggning av ett så stort företag i en relativt liten kommun kommer inte att kunna kompenseras helt, men det är nödvändigt och rimligt att vår industriminister och vårt industridepartement arbetar för industrietablering resp. lokalisering av statlig verksamhet till Landskrona. De åtgärder som finns angivna i propositionen och i berörda utskottsbetänkanden är i sig positiva men klart otillräckliga. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande gjort vissa tillägg till propositionen. Man hänvisar till möjligheterna att förlänga uppsägningstiden med hjälp av det s.k. omställningsbidraget som föreslås i proposition 1980/81:126. Avsikten är att ett bidrag på 75 20 av lönekostnaden skall kunna utgå under sex månader som förläggs till första delen av den på detta sätt förlängda uppsägningstiden. Detta skapar rådrum och en förlängning av den tid som behövs för ett aktivt samarbete mellan företag och arbetsmarknadsmyndigheterna. Utskottet föreslår en viss justering av bidragsvillkoren för att underlätta användandet av denna stödform vid varven. Utskottet uttalar också att behovet av insatser under kommande år får bedömas sedan det gått någon tid och läget bättre kan överblickas. När det gäller möjligheten att hinna skapa nya arbetstillfällen samt minimera problemen för samhället och för enskilda människor är det självfallet så att avvecklingsperioden för Öresundsvarvet måste användas på ett sätt som inte bara tar hänsyn till företagsekonomin. Ledningen för Öresundsvarvet och Svenska Varv har också ett stort gemensamt socialt ansvar för dem som är anställda på Öresundsvarvet. Detta ansvar blir inte mindre för att staten står som ägare till Svenska Varv. Industriministern har tidigare i dag i debatten bekräftat denna uppfattning. Såväl regeringens proposition som de berörda utskottsbetänkandena redovisar en planerad avvecklingsperiod som sträcker sig en bit in på 1983. Dessa förutsättningar ligger till grund för såväl avvecklingskostnaderna som nu föreliggande förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En total avveckling av Öresundsvarvet som företag måste ske under socialt acceptabla former. Den totala sluträkningen kommer inte att bli dyrare för detta — tvärtom. De åtgärder som föreslås i regeringens proposition och i de berörda utskottens betänkanden är, som jag nämnt, inte tillräckliga men måste självfallet användas maximalt för att möjliggöra en mildare behandling av de människor som berörs av omställningen. Det måste ligga i allas intresse att utnyttja befintliga möjligheter. Det finns som jag ser det anledning till att man följer arbetet med avvecklingen av Öresundsvarvet, så att denna sker enligt regeringens uttalade ambitioner och att även utskottens synpunkter beaktas. Det finns vissa enstaka konstruktiva inslag i allt eländet. Ett sådant är regeringens åtgärder för att underlätta bildandet av Landskrona Finans AB, som är ett etableringsbolag. Enligt regeringens proposition är avsikten att Landskrona Finans AB skall få disponera Öresundsvarvets mark och byggnader samt 100 milj.kr. av de medel som riksdagen tidigare har anvisat för alternativ produktion vid Öresundsvarvet. Det är också positivt att regeringens företrädare har varit lyhörda för lokala önskemål beträffande val av ordförande i styrelsen för finansbolaget. Näringsutskottet kommer i sin redovisning in på dessa förutsättningar och konstaterar att det pågår seriösa strävanden att utnyttja Öresundsvarvets resurser för fortsatt verksamhet av olika slag. Och näringsutskottet understryker i sitt betänkande betydelsen av att dessa intentioner fullföljs. Jag ser det som mycket väsentligt att Landskrona Finans ges alla möjligheter att få i gång en sysselsättningsskapande verksamhet omgående, så att man har största möjliga effekt vid den tidpunkt då Öresundsvarvet är helt borta som företag. Sysselsättningssvackan kommer att bli betydande, och allt måste göras i syfte att minimera problemen. Ansvaret för detta måste tas av både samhället och involverade företag. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har lämnat två reservationer till utskottets betänkande 37 om skolforskning och personalutveckling. Jag skall i korthet kommentera dem. Reservation 1 gäller förändrad inriktning av en professur i Stockholm. Vi anser att den vuxenpedagogiska forskningen och forskarutbildningen bör förstärkas ytterligare. Vi vill därför redan nu markera den viljeinriktningen genom ett uttalande. Innebörden i det uttalandet är, att när en professur i pedagogik blir ledig i Stockholm, bör denna inriktas mot det vuxenpedagogiska området. Vad först beträffar ansvaret för personalutvecklingen sägs i utskottsbetänkandet att personalutbildningen är splittrad med avseende på planering och genomförande. Detta vill man nu från borgerligt håll motverka genom ett starkare direkt inflytande från staten över personalutbildningens innehåll. Vi har från socialdemokratiskt håll inget att invända mot detta i princip, men vi anser inte att det förslag som nu föreligger lever upp till målsättningen. Det synes oss som om ansvaret fortfarande i praktiken blir ganska splittrat. Med den borgerliga majoritetens förslag införs också en viktig principiell nyhet beträffande högskoleutbildningens karaktär. Den internutbildning som det här blir fråga om brukar inom högskolan ordnas genom uppdragsutbildning, där det är uppdragsgivaren som disponerar medlen. Här blir det högskolan som både planerar och genomför utbildningen och som dessutom disponerar medlen. Den föreslagna ansvarsfördelningen mellan skolväsen och högskola kommer enligt vår mening att medföra svårigheter, bl.a. svårigheter för högskolan att anpassa utbildningsutbudet till skolväsendets behov. Högskolan skall ju själv få bestämma sitt utbildningsutbud. Det kan då bli så, att platser står tomma eller att SÖ tvingas ändra sin förteckning över utbildningar som ger tjänstledighet med B-avdrag, så att denna förteckning passar högskolans utbildningsutbud. Vad sedan beträffar förtursfrågan, så anser vi att det kan uppstå svårigheter i bedömningen, när man samtidigt skall tillgodose behoven av fortbildning hos skolans personal å den ena sidan och motsvarande behov hos övriga grupper å den andra sidan. Nu föreslås av den borgerliga utskottsmajoriteten en ändring i högskolelagen, som innebär att regeringen får lämna föreskrifter om företräde för vissa sökande till utbildning som är fortoch vidareutbildning. Vi tycker att konsekvenserna av denna ändrade ordning är otillräckligt belysta och yrkar därför avslag på förslaget. Detsamma tycker tydligen också statsrådet. I propositionen meddelas nämligen att antagningsförfarandet till de enstaka kurser som utnyttjas för personalutbildning bör närmare utredas. Statsrådet avser därför att återkomma till regeringen med förslag om uppdrag till UHÄ i detta avseende. Vi beklagar att den borgerliga utskottsmajoriteten inte har dragit den logiska slutsatsen av detta och först avvaktat resultaten av den beställda utredningen innan man ändrar högskolelagen. Vad slutligen beträffar fortbildningsavdelningarna kan vi ansluta oss till förslaget att de avvecklas, men beslutet om fördelning av de uppgifter som avdelningarna haft borde anstå till dess ett nytt förslag om personalutbildningens organisation lagts fram. Vi anser nämligen att ett nytt förslag om personalutbildningen bör läggas fram. Vi har närmare utvecklat motiven för detta i motion 2001. Jag nöjer mig därför just nu med att bara säga att riktlinjerna för arbetet med ett nytt förslag bör vara: 2. Högskolan utnyttjas för personalutbildning i den omfattning som denna utbildning bäst fullgörs där. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i utbildningsutskottets betänkande nr 37 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen nr 1 tar man, som Lars Gustafsson nämnde, upp frågan om en förändrad inriktning av ledigblivande tjänst som professor i pedagogik. Socialdemokraterna anser att så snart en tjänst som professor i pedagogik blir ledig i Stockholm bör denna vid återbesättandet inriktas mot det vuxenpedagogiska området. Utskottsmajoriteten anser däremot att frågan om en förändrad inriktning eller lokalisering av ledigblivande tjänster som professor i pedagogik får prövas i det reguljära planeringsoch budgetarbetet. Vi delar dock uppfattningen att den vuxenpedagogiska forskningen behöver förstärkas genom inrättandet av en tjänst som professor i vuxenpedagogik och att starka skäl talar för att denna tjänst inrättas i Linköping. Där bedrivs nu lärarutbildning för vuxenutbildning, och de fasta resurserna för forskning i pedagogik är, när Ewe Malmquists personliga professur dras in, relativt begränsade, varför en förstärkning behövs. I Stockholm finns f. n. fem tjänster som professor i pedagogik — tre vid högskolan för lärarutbildning och två vid universitetet. Dessa tjänster bör ses som en resurs, trots att de är förlagda till skilda högskoleenheter. Att låta första bästa ledigblivna tjänst inriktas mot vuxenpedagogik kan leda till att någon annan viktig del av den samlade pedagogiska forskningen i Stockholmsregionen försvinner. Nej, Lars Gustafsson, det riktiga är att frågan om förändrad inriktning av ledigblivande professurer får prövas i det reguljära planeringsoch budgetarbetet, där man kan göra den nödvändiga helhetsbedömningen. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla socialdemokraternas andra reservation, som rör organisationen för personalutveckling. Den personalutbildning som f. n. bedrivs inom skolan är splittrad med avseende på både planering och genomförande, och den utnyttjas olika av personalen i skilda kommuner. Samtidigt har den utveckling mot ramstyrning i stället för detaljreglering för skolans del som har genomförts inneburit att staten i viss mån avhänder sig medel att direkt påverka verksamheten i skolväsendet och reformera innehållet, liksom den kan sägas försvaga möjligheterna att upprätthålla en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Sett i det perspektivet får personalutbildningen en ökad betydelse. Ett av dess främsta syften blir att tjäna som ett indirekt styrmedel i fråga om skolväsendets verksamhet och utveckling. Det blir därför mer angeläget än tidigare att staten nu utövar ett direkt inflytande över personalutbildningens innehåll. Så är inte fallet i dag. Den nuvarande organisationen har också fått berättigad kritik av bl.a. Lärarnas riksförbund. Istället bör riksdagens och regeringens beslut rörande personalutbildningen vara direkta utflöden av den inriktning man vill ge skolväsendets utveckling. Detta kräver en helhetssyn på personalutbildningen, en uppfattning som utskottsmajoriteten omfattar. Skolöverstyrelsen har naturligtvis som samordnande myndighet för skolväsendet ett ansvar för personalutbildningen. En viktig uppgift i det sammanhanget är att kartlägga det utbildningsbehov som finns och sedan presentera detta tillsammans med de årliga förslagen till prioriteringar för regeringen som ett underlag för dess och riksdagens ställningstaganden. Det bör vara till hjälp även för utbildningsanordnarna i deras planering i verksamheten. Det är också skolöverstyrelsen som inom de av regering och riksdag angivna prioriteringarna bestämmer vilka utbildningar som berättigar till lön med B-avdrag vid tjänstledighet för studier. Vi i utskottsmajoriteten anser att högskolans möjligheter och lämpligheten av att där anordna huvuddelen av utbildningen är obestridda. Denna utbildningsuppgift stämmer väl överens med verksamheten i högskolan i övrigt. En stor del av fortbildning och vidareutbildning av skolans personal sker redan i högskolan — faktiskt den största delen. En stor del av fortbildning och vidareutbildning inom andra samhällssektorer sker också i högskolan, dels som enstaka kurser, dels i form av regelrätta påbyggnadslinjer. Att det i samhället som princip skulle råda att den som svarar för en verksamhet också skall svara för, eller åtminstone ansvara för, fortbildning och vidareutbildning, som socialdemokraterna hävdar, är således en överdrift. Förslaget i propositionen innebär att en särskild anslagspost under anslaget Utbildning för undervisningsyrken skall efter fördelning av regionstyrelserna ställas direkt till högskoleenheternas förfogande för anordnande av dels kurser som enbart är avsedda för skolans behov och som följaktligen helt bekostas av medel från denna anslagspost, dels kurser där vissa platser reserveras för skolpersonalen och där alltså en samfinansiering blir aktuell. En sådan samfinansiering från olika anslag är inte ovanlig i högskolans verksamhet. Det socialdemokratiska förslaget att skolöverstyrelsen-och andra skulle ”köpa” utbildning av högskolan har en väsentlig nackdel i jämförelse med majoritetsförslaget, nämligen bristen på styrning från statsmakternas sida. I dag genomgår i regel den enskilde läraren sin vidareutbildning eller fortbildning i högskolan. Detta har knappast påverkat högskolans utbildningsutbud. SÖ:s möjligheter till påverkan skulle kanske bli större med det socialdemokratiska förslaget, men något av en säljarens marknad torde ofrånkomligen komma att råda i ett sådan system. Enligt propositionens förslag skulle högskolan direkt få statsmakternas uppdrag att anordna utbildning av viss kvantitet och med visst innehåll. Högskolan blir då skyldig att anordna resp. utbildning. Först därmed finns garantier för att högskolans utbildning verkligen anpassas till skolans behov. Förslaget i den socialdemokratiska motionen, att även regionala och lokala myndigheter skulle beställa utbildning i högskolan, minskar ytterligare styrmedlen från riksdagens och regeringens utgångspunkt, särskilt om man kan tolka förslaget så, att en större del av de medel som nu används för att anordna utbildning skulle överföras till exempelvis kommuner och länsskolnämnder. Därmed skulle de prioriteringar som riksdagen ger uttryck åt knappast bli genomförda. Personalutbildning upphör då att vara ett instrument, genom vilket staten kan befrämja en viss skolutveckling. Utskottsmajoriteten säger att högskolan måste i god tid få besked om vilka utbildningar som prioriteras inom skolväsendet. Å andra sidan måste krav ställas på att man inom högskolan skaffar sig kunskaper om utbildningsbehoven och att man anpassar utbildningen efter skolväsendets behov. Båda parter har här enligt vår uppfattning ett intresse av ett ömsesidigt samarbete. Den socialdemokratiska oron för att samordningen inte skall fungera finner jag överdriven. Naturligtvis är det riktigt att en sammanfogning tidsmässigt och innehållsmässigt av det lokala behovet av studier med regionstyrelsernas fördelning av medel kan bli ett problem. Med det budgetsystem som råder kan det problemet emellertid inte undvikas, vem som än anordnar utbildningen. Nu är fallet beträffande studier med B-avdrag att besked ofta inte kan lämnas förrän alldeles före terminsstarten — detta gäller framför allt höstterminen. Med en relativ stabilitet i fördelningen av medel regionerna emellan bör dessa kunna göra en preliminär fördelning omedelbart efter budgetpropositionens framläggande. Högskoleenheterna bör redan dessförinnan i stora drag kunna göra sin utbildningsplanering och ha så pass god beredskap att man snabbt kan ge ut kurskatalogen. När det gäller frågan om antalet platser kan en skolstyrelse naturligtvis inte vara säker på att alla anmälda och prioriterade kommer med på en kurs, eftersom det alltid kommer att finnas ett ändligt antal platser till förfogande. Det är en av anledningarna till att ”lönedelen” av bidraget till lokal skolutveckling gjorts variabel mellan 60 och 80 96. Vad sedan gäller frågan om förtur, så skall sådan ges till utbildning som exklusivt anordnas för de här berörda. Beträffande andra utbildningar skall företrädet endast gälla ett fixerat antal platser, som svarar mot hur stor del av kostnaden som bestrids från anslaget D 8 Utbildning för undervisningsyrken, det nya anslaget för utbildning för skolväsendet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i alla delar av dess betänkande nr 37.

Herr talman! Rune Rydén sade att om det nu blir som vi föreslår — att SÖ får köpa utbildning — blir det brist på styrning. Likaledes tyckte Rune Rydén, att om nu regionala och lokala myndigheter också får beställa utbildning, minskar också möjligheterna att styra fortoch vidareutbildningen från samhällets sida. Jag noterar därför att det är roligt att höra att företrädare för borgerligheten, särskilt när företrädaren är en moderat, är varm anhängare av styrning av någonting från statens sida. Det har vi från vårt håll ingen anledning att motsätta oss eller polemisera mot. I motsats till Rune Rydén tror jag inte att våra förslag skulle leda till att det just blir en brist på styrning eller en minskad styrning. Det är ändå på det sättet att skolöverstyrelsen och de regionala och lokala myndigheterna har ett ansvar för fortoch vidareutbildningen, och då är det rimligt att de har möjlighet att köpa utbildning och därmed också avgöra när och hur denna utbildning skall komma till stånd. Det tror vi från vår sida inte innebär en minskad styrning eller brist på styrning. Sedan kan man diskutera om det just är dessa myndigheter som skall ha möjligheter att styra, men det är väl rimligt, och jag tror inte att Rune Rydén är motståndare till att de olika myndigheterna inom skolväsendet, på riksnivå, regional nivå och lokal nivå, får vara med och styra fortoch vidareutbildningen. Jag tror alltså inte att den slutsats gäller som Rune Rydén drog, nämligen att personalutbildningen då upphör att vara ett instrument för skolutvecklingen. Det kan ju inte vara så att denna utbildning, om man fördelar möjligheterna att styra den på de myndigheter som finns inom skolväsendet, upphör att vara ett instrument för skolutvecklingen. Det borde tvärtom vara så att den i eminent grad blir ett instrument för skolutvecklingen.
Herr talman! Jag delar den principiella uppfattningen att staten inte i alla delar skall gå in och styra all verksamhet. På skolans område har vi ju gått från detaljstyrning till ramstyrning, och det är i det sammanhanget man skall se denna proposition, som föreslår att staten vad gäller vidareutbildning och fortbildning skall ha ett överinseende för att kunna upprätthålla en viss kvalitet på utbildningen över hela landet. Det måste understrykas att statsmakterna skall begagna personalutbildningen som ett indirekt styrinstrument i skolans verksamhet. Det är därför inte i alla lägen givet att skolstyrelsernas behov skall tillgodoses helt och fullt. Det kan ju t.ex. tänkas att en skolstyrelse anser att statsmakternas prioriterade personalutbildning inte är väsentlig och vill ha en annan typ av utbildning. Genom att då styra utbudet av den totala utbildningen länkar statsmakterna in skolstyrelserna på sådan utbildning som de anser angelägen. Det hindrar givetvis inte att olika skolstyrelser, som framhållits i propositionen, kan ge olika tyngdpunkter i sina egna prioriteringar. Sett över riket kommer dock statsmakternas prioritering att ta över.
Herr talman! Rune Rydén säger att det är viktigt att staten har överinseende över fortoch vidareutbildningen. Den uppfattningen delar också vi på socialdemokratiskt håll. Men då kan man resa frågan: Vem är staten? Staten kan ju representeras av SÖ i det här fallet, och det menar vi att den gör. Då avhänder vi alltså inte staten möjligheten att ha överinseende över fortoch vidareutbildningen. Om man när det gäller staten skall tala om en aktör, så borde väl SÖ — som har hand om den här verksamheten och i övrigt är tillsynsmyndighet — i och för sig vara en bättre aktör en högskolan. Att sedan högskolan är väl skickad att ordna den utbildning som skolöverstyrelsen och andra intressenter inom skolområdet önskar tror självfallet vi också, men den som skall ha överinseendet och representera staten i det här fallet bör vara det verk som är ansvarigt för verksamheten.
Herr talman! En viktig faktor i sammanhanget är att om SÖ skulle köpa utbildningsplatser, så kommer det rimligen att ske under en senare del av året, och bindande avtal kan då inte träffas förrän riksdagens beslut föreligger. Osäkerheten hos de enskilda högskoleenheterna kommer då att bli större, och högskolan får mindre möjligheter att själv handha sin planering. Detta har varit en av de faktorer som vi har tyckt vara vägledande när vi har tagit ställning för den av utskottsmajoriteten föreslagna organisationsformen.

Herr talman! De förändringar i skoladministrationen som riksdagen nu skall fatta beslut om med anledning av proposition 107 är i stort konsekvenser av andra riksdagsbeslut under 1970-talet, främst reformen om skolans inre arbete, SIA. Denna reform, som lades fram av den socialdemokratiska regeringen 1976, hade som sitt viktigaste tema att beslut och ansvar över skolans verksamhet skulle överföras till lokal nivå. Nu kommer uppföljningen av detta genom förändringar i skoladministrationen på lokal och regional nivå och en minskning av de uppgifter som skall ligga på det centrala verket, sö. Reformskedet på 1950 och på 1960-talen krävde en stark central styrning av den svenska skolan. Med målet om likvärdig utbildningsstandard för ögonen genomfördes de helt nödvändiga förändringarna i skolans organisation och struktur. På 1970-talet kom det inre arbetet i skolan att stå i förgrunden för skolreformerna. För att bättre uppfylla målet för skolreformerna krävs mer av förnyelse i skolans vardagsarbete. För att detta skall fungera effektivt måste också ansvaret läggas lokalt. Målet, likvärdig utbildningsstandard, är fortfarande lika aktuellt. Metoderna att nå detta mål har nu vidgats genom att den lokala beslutsnivån har fått ta på sig en större del av ansvaret. Inte minst viktigt är det att här framhålla hur avgörande det är att man lokalt verkligen fördelar de rörliga resurserna efter de skilda behov som finns mellan skolor, klasser och elever. Det borde vara en självklarhet, men undersökningar visar att det fortfarande är utomordentligt svårt att leva upp till att fördela resurserna verkligt behovsinriktat i stället för att låta resursströmmarna flyta med någon sorts automatik. Förändringen i riktning mot ökat lokalt ansvar för skolan har i stort sett skett i politisk enighet. Det gäller alltså de stora dragen i dagens beslut. Men tyvärr ger de nu aktuella propositionerna intryck av att vara ofullgångna, något som leder till osäkerhet om huruvida de uppställda målen kan förverkligas med de förändringar som regeringen föreslår. Dessutom finns det i detta reformknippe ett par ordentliga plumpar i protokollet. Först då den mildare kritiken — sådant som skapar säkerhet. Skolöverstyrelsen skall ju nu stöpas om och ges sådana arbetsuppgifter som stämmer överens med senare års skolreformer. Vi socialdemokrater har i motion 2001 kommenterat åtskilliga oklarheter i SÖ-organisationen sådan den föreslås i propositionen. Vår slutsats är att vi inte kan betrakta denna organisation som permanent utan anser att den löpande behöver utvärderas så att det centrala verkets organisation kan anpassas till pågående skolutveckling och förändrande behov. Utbildningsutskottet har instämt i detta synsätt. Detsamma gäller vårt krav att det skall finnas särskild sakkunskap inom SÖ på specialundervisningens område som motsvarar de konsulenter som f. n. finns för hörselskadade, synskadade m.fl. handikappgrupper. Den här samstämmigheten inom utskottet ser vi naturligtvis som något positivt. Jag återkommer senare till frågan om SÖ:s styrelse. I propositionen visar regeringen en mycket stor tilltro till länsskolnämndernas möjlighet att ta på sig nya utvecklande och planerande uppgifter. Jag är inte lika optimistisk om att nämnderna genom de förändringar regeringen föreslår kommer att kunna klara alla de ambitiösa uppgifter som nu läggs på dem. I den socialdemokratiska motionen har vi särskilt framhållit två svagheter. Den ena är att regeringen inte vill ställa upp kompetenskrav som överensstämmer med arbetsuppgifterna för den personal som skall arbeta fältinriktat. Vi menar att det av denna personal måste krävas erfarenhet av hur utvecklingsarbete kan sättas i gång och hållas vid liv samt därtill egen erfarenhet av att leda utvecklingsarbete. Det krävs vidare egna erfarenheter från utvärderingsarbete och lagarbete. Det är litet trist att den borgerliga utskottsmajoriteten inte velat ställa upp på dessa krav utan i stället avvisar dem. Däremot har också de borgerliga utskottsledamöterna blivit övertygade om att vi socialdemokrater har rätt i vårt andra krav på förändring av regeringens förslag vad avser länskolnämndernas personal. Regeringen hade uppställt en gräns för anställning på sex månader för att fylla nämndernas behov av olika specialistkunskaper. Eftersom arbetsuppgifterna ofta kommer att kräva längre tid måste enligt vår mening längre tidsbegränsade förordnanden kunna göras. Detta möjliggör en vettigare användning av denna rörliga resurs samtidigt som flexibiliteten inte går förlorad. Det är glädjande att också den borgerliga majoriteten ville göra den här förändringen i regeringsförslaget. Herr talman! Till det lokala beslutsfattandet — till skolstyrelser och utbildningsnämnder — har genom regeringens proposition också förts ett avsevärt större inflytande över tjänstetillsättningsfrågorna. Detta är en intrikat och komplicerad fråga, och jag menar att det är utomordentligt viktigt att det är ett enigt utskott som nu tillstyrker denna förändring. Tyvärr har regeringen inte löst frågan om betygens roll i lärartillsättningen. Opinionen mot de graderade betygen i lärarutbildningen är mycket stark. Regeringen föreslår nu att betyg i lärarskicklighet skall avskaffas men att ämnesbetygen skall behållas. Detta är en halvmesyr, som inte på något sätt löser frågan. Helt klart har viljan saknats hos den tidigare skolministern att ta itu med denna fråga. Från socialdemokratiskt håll anser vi att frågan om värderingen av graderade betyg vid lärartillsättning och därmed betyg i lärarutbildningen är så viktig att den kräver en fortsatt översyn — inte med sikte på att förhalas utan på att lösas. Vi vill också i det här mer närliggande perspektivet framhålla att fortbildning och vidareutbildning i högre grad än f. n. bör räknas som merit vid tillsättning av lärartjänst. Kvaliteter som successivt kommer till uttryck under en lärares tjänstgöring, t.ex. konstruktivt pedagogiskt förnyelsearbete, bör utgöra starkare meriter vid lärartillsättning än f. n. En sådan syn på arbetet med skolutveckling stämmer även väl med propositionen i övrigt. Den största plump i protokollet som trepartiregeringen gjort i de två nu aktuella propositionerna är dock att föreslå en politiskt sammansatt styrelse för skolöverstyrelsen. Jag menar att föredraganden gör en helt korrekt gränsdragning mellan det centrala verket och regeringskansliet, dvs. policybesluten och den politiska styrningen skall komma från de politiska organen, regering och riksdag. Det centrala ämbetsverkets uppgifter är att verkställa, utvärdera och planera. Hela detta resonemang kullkastas dock av att det i propositionen föreslås att styrelsen för det centrala verket skall vara politiskt sammansatt. Att politisera verkställigheten verkar mindre genomtänkt och är helt främmande för svensk statsförvaltning. Att de centrala verken har inslag av politiska företrädare är vanligt och helt i sin ordning. Men att kasta ut företrädare för allmänintressena — vilka ju representeras av arbetsmarknadens huvudorganisationer — för att göra styrelsen helt politiskt sammansatt är minst sagt uppseendeväckande. Några bärande argument för denna åtgärd finns inte i propositionen. Dessutom sker det helt i strid med en klar remissopinion. Enligt vår mening bör skolöverstyrelsens styrelse sättas samman i överensstämmelse med vad som i stort tidigare gällt och vad som gäller för huvuddelen av övriga lekmannastyrelser. Styrelsen bör alltså ha inslag av politiska företrädare — vi har föreslagit tre personer. Dessutom bör företrädare för Kommunförbundet och Landstingsförbundet ingå samt företrädare för arbetsmarknadens huvudorganisationer LO, TCO, SACO/ SR och SAF. Dessa har att företräda allmänna intressen i syfte att förbättra verksledningens erfarenhetsunderlag och kompetens. Därutöver bör verkschefen tillhöra styrelsen. Detta innebär en styrelse på tio personer. Vi kan vidare inte finna det acceptabelt att man helt avvecklar den representation som elevoch föräldraorganisationerna haft i SÖ:s styrelse under senare tid. Dessa organisationer bör därför genom adjungering beredas tillfälle att delta i SÖ:s styrelsearbete. Beträffande det centrala planeringsrådets sammansättning ansluter vi oss till propositionen och motsätter oss den utvidgning som utskottsmajoriteten har tillstyrkt. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till samtliga reservationer i utbildningsutskottets betänkande 1980/81:38.
Herr talman! Det är riktigt att, som vi nu gör här i kammaren, behandla propositionerna om skolforskningen och den statliga skoladministrationen i ett sammanhang, därför att de hör ihop, griper in i varandra och kompletterar varandra. Men detta är inte nog. För att man rätt skall kunna se den förändringsprocess som nu pågår i skolan måste man se dessa båda propositioner i ett vidare sammanhang — som ytterligare ett par pusselbitar i det mönster som har vuxit fram under de senaste åren alltifrån STA-beslutet och tills nu. Det är en lång rad av pusselbitar, som det nya statsbidragssystemet, skolledaroch personallagsutbildningarna, de lokala och regionala planeringsråden, ung domspropositionen, elevers och föräldrars medinflytande i skolan, för att bara ta några exempel. Besluten på dessa punkter har tillsammantaget gjort det möjligt att nå ytterligare en bit på vägen mot en decentraliserad skola. Det är inte utan tillfredsställelse som vi som centerpartister nu noterar att dagens båda beslut som genomgående tema har begreppet decentralisering. Vi ärinte ute efter att på något sätt ensamma ta åt oss äran av detta, för i dessa avseenden är alla helt överens. Vi konstaterar bara att de många årens kamp för ett decentraliserat samhälle nu börjar bära frukt även på skolans område. Varför är det då så viktigt med ett decentraliserat beslutsfattande och en möjlighet till lokal påverkan? Låt mig ge några exempel. Nog är det väl rimligt att utbildningsbeslut som är av regionalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk betydelse för den egna regionen kan fattas på regional nivå, dvs. i det här fallet av länsskolnämnden. Nog är det väl rimligt att skolutveckling i alla dess former, som är så beroende av personalens engagemang, av elevernas och föräldrarnas intresse och av ett helhjärtat stöd och resurstilldelning från lokala politiska beslutsfattares sida, också kan ges en lokal förankring i den egna kommunen, i det egna rektorsområdet och i den egna skolenheten. Herr talman! Mycket mer vore att säga om den övergripande betydelsen av dessa beslut, men låt mig ändå övergå till några av de socialdemokratiska reservationerna. När det gäller sammansättningen av skolöverstyrelsens styrelse är det bara att konstatera att vi har skilda uppfattningar. Enligt vår bestämda mening tas allmänintresset bäst till vara av förtroendevalda ledamöter och inte av företrädare för olika partsintressen. Detta gäller såväl representanter för arbetsmarknadens parter som representanter för elever och föräldrar. Och vi anvisar både i propositionen och i utskottsbetänkandet andra former för medverkan av partsintressena. När det så gäller grunderna för tillsättning av tjänster vid länsskolnämnderna vill jag bara konstatera att ungefär samma önskemål om personalens kompetens kommer till uttryck såväl i propositionen och betänkandet som i reservationen. Skillnaden är att reservanterna vill snäva in möjligheterna genom att ställa bestämda krav på viss kompetens.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
Herr talman! Larz Johansson har fel i att arbetsmarknadens huvudorganisationer i detta sammanhang skulle representera partsintressen. De har tidigare varit representerade i skolöverstyrelsens styrelse liksom i andra lekmannastyrelser såsom företrädare för allmänintressen, och det är som sådana de också fortsättningsvis skulle finnas där. Vi menar att det är allvarligt att de borgerliga partierna ser med sådan ovilja på det demokratiska arbete som utförs inom arbetsmarknadens huvudorganisationer. Vi menar att det har varit en styrka för svensk demokrati att dessa organisationer vidgat sitt arbete att inte bara omfatta rent fackliga frågor utan också landets intressen i stort. Utskottsmajoriteten uttalar en ovilja mot deras sätt att arbeta, närmast ett förakt, när man på det här sättet ser till att de kastas ut från skolöverstyrelsens styrelse. Vi ser på ett helt annat sätt på deras arbete och på behovet av att få in det de står för också i verkets styrelse. Dessutom strider regeringens och utskottsmajoritetens förslag mot en nära nog enhällig remissopinion. Det var ytterst få som ställde upp för det förslag som regeringen har lagt. Länsskolnämnden i Sörmlands län t.ex., som Larz Johansson borde känna till eftersom han ingår i den, ställde upp för den linje som vi går på och inte för den linje som regeringen valt.

Det är någonting som vi menar är helt avgörande för att det fältarbete som länsskolnämnderna skall uträtta kommer att uppfylla de höga krav som vi nu ställer på det.
Herr talman! Vi skiljer oss uppenbarligen åt på fler sätt än vad jag försökt beskriva inledningsvis. Nu står Lena Hjelm-Wallén upp och säger att arbetsmarknadens huvudorganisationer inte företräder några partsintressen. Jag tillåter mig ändå betvivla det. Jag menar att de i allra högsta grad företräder partsintressen i det här fallet. Då har jag bara att upprepa vad jag redan konstaterat, nämligen att vi tror att allmänintresset — som Lena Hjelm Wallén sedan återkom till — företräds bäst av förtroendevalda ledamöter. Att bland remissinstanserna exemplifiera med länsskolnämnden i Södermanlands län kan vara både intressant och litet kuriöst. Men skulle kunna ta det som ett uttryck för hur det kan gå när partsintressena är starka. Om man ser på det yttrandet kan man konstatera att reservanterna är flera än dem som fattat det s.k. majoritetsbeslutet. Så underliga är våra beslutsordningar i länsskolnämnderna att resultatet kan bli sådant. Vi ser också litet olika på frågan om personalen och personalens kompetens. Även om det är mycket som skiljer oss åt, har Lena Hjelm-Wallén och jag ändå det gemensamt att vi vid sidan av våra riksdagsuppdrag också är ordförande i var sin länsskolnämnd. Och vi har uppenbarligen litet olika tilltro till länsskolnämndernas personals möjligheter och kompetens när det gäller att genomföra de beslut som vi i övrigt varit så ense om.
Herr talman! I den senare frågan är det så, att vi nu lägger på länsskolnämnderna nya uppgifter av mer pedagogiskt utvecklande slag. När man gör det är det väldigt underligt att man inte samtidigt ser till att kompetenskraven på den personal som skall arbeta med detta överensstämmer med uppgifterna. Beträffande SÖ:s styrelse vidhåller jag att arbetsmarknadens huvudorganisationer inte finns med där som partsintressen. Det gör de inte i någon av lekmannaorganens styrelser. Och de har inte gjort det i SÖ:s styrelse tidigare heller. De har företrätt allmänintressena. Detta är angivet helt klart i alla förarbeten, och så borde det vara också fortsättningsvis. Den situation man nu kommer i — när man helt politiserar de förvaltande och planerande uppgifter som SÖ har — är mycket olycklig. Det är riktigt att frågor om policy och politisk styrning skall läggas på regeringen och riksdagen, men verkets ledning skall inte politiseras på det här sättet.
Herr talman! Jag tror att man ställer ett näst intill orimligt krav på de personer som det här kan vara fråga om. Om man sitter i skolöverstyrelsens styrelse som representant för en huvudorganisation och samtidigt exempelvis — utan att jag på något sätt kritiserar person — är ordförande i ett av Sveriges största lärarförbund, tror jag att det är mycket svårt och ett näst intill orimligt krav på den människan att bortse från partsintressena i sammanhanget.

Herr talman! Förslaget i proposition 107 om den statliga skoladministrationen är ett fullföljande av tanken på en långt gående decentralisering av ansvaret för skolans organisation och resursanvändning. Tidigare steg i den riktningen har varit beslut om reformering av skolans inre arbete, ett nytt statsbidragssystem samt den nya läroplanen för grundskolan, som folkpartiregeringen utarbetade 1979. Det blir nu en central politisk nivå — regering och riksdag — som fastställer mål och riktlinjer, anger de intentioner som skall styra verksamheten och utvecklingen av barnoch ungdomsskolan och även fattar beslut om ekonomiska resurser till verksamheten. De viktigaste uppgifterna för den centrala skoladministrativa nivån — skolöverstyrelsen — blir att ta ansvar för att de fastställda målen förverkligas. Ett område som också poängteras speciellt i propositionen är en utökad utvärdering av verksamheten, att följa upp pedagogisk utveckling och ekonomiska konsekvenser. Den regionala administrativa nivån — länsskolnämnderna — skall fungera som SÖ:s fältorganisation och ansvara för att utveckla, samordna och planera skolväsendet i länet. Den kommunala nivån får ett långt gående driftansvar för att de fastlagda målen förverkligas. Samtidigt får man stora möjligheter att utforma verksamheten och den pedagogiska utvecklingen så att de lokala förutsättningarna utnyttjas maximalt. Ett ökat lokalt ansvarstagande får dock inte inkräkta på elevernas rätt till en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Det finns alltså en bestämd gräns för hur långt decentraliseringen kan drivas. Såväl i den nya läroplanen somi den nu aktuella propositionen och i utskottsbetänkandet betonas starkt strävan att säkra ett fast statligt grepp om de styrinstrument som garanterar en likvärdig utbildningsstandard för barn och ungdom oavsett var i landet de bor. Det finns en stor enighet kring detta i utskottet. Likaså poängteras regeringens och riksdagens ansvar för att skolan ger erforderlig hjälp till elever med svårigheter och särskilda behov. Statliga instrument behövs också för att slå vakt om elevoch personalmedverkan i skolan, arbetssättets utveckling, samarbetet mellan hem och skola och samarbetet mellan skola och arbetsliv. Principen som skall vara vägledande för skolpolitiken är alltså: lokal frihet i allt som rör den praktiska uppläggningen av skolans verksamhet, men ett fastare grepp om sådana instrument som är av strategisk betydelse för att förverkliga rikspolitiska beslut om skolan. Jag instämmer i de synpunkter om skolöverstyrelsens styrelse som Larz Johansson har anfört. Därutöver vill jag kraftigt understryka att det står varje verkstyrelse fritt att med sig adjungera representanter ur grupper som man önskar samråda med. I det sammanhanget kommer representanter för elever och föräldrar naturligt in. Självfallet har den aktiva Hem och skola-rörelsen, liksom eleverna, viktiga synpunkter att tillföra skolans verksamhet. Skillnaden mellan utskottets hemställan och reservationen är i denna del därför snarast akademisk. I samband med vissa personaladministrativa frågor diskuteras i propositionen också meritvärderingssystemet vid lärartillsättningar. Stor enighet synes råda om behovet hos myndigheter och organisationer av ett poängmässigt meritvärderingssystem. Det finns ett starkt samband mellan ett formaliserat poängmässigt meritvärderingssystem och betygsättning i lärarutbildningen. Debatten om de graderade betygen har länge varit livlig. 1970 tillsatte SÖ en arbetsgrupp med uppgiften att analysera och utreda behovet av betyg i lärarutbildningen. Gruppen ansåg att de skäl som talade för betyg vägde tyngre än de skäl som talade emot sådana. Lena Hjelm-Wallén sade att vilja saknas i departementet att ta itu med den här frågan. Så är inte fallet. Föredraganden aviserar tvärtom att betygsfrågan kommer att behandlas i propositionen om vissa lärarutbildningsfrågor. Hon avvisar emellertid redan nu ett system som skulle innebära att man endast tog hänsyn till antalet tjänsteår vid lärartillsättningar. 2. kunskap och färdigheter i ämnen som hör till tjänsten eller på annan grund kan vara av betydelse vid tjänstens utövande, Härutöver skall också hänsyn tas till meriter som inte poängmässigt kan värderas — populärt kallade den fjärde befordringsgrunden. I reservation 1 vid utbildningsutskottets betänkande 38 anser socialdemokraterna dels att man vid tillsättningar skall ge större tyngd åt studier efter grundutbildningen, dels att pedagogiskt utvecklingsarbete skall poängbedömas och meritvärderas. Utskottet har gjort den bedömningen att det är omöjligt att poängvärdera allt som kan anses vara meriterande för en lärare. En rad praktiska hinder finns för att rättvist göra en sådan värdering. Hur skall man t.ex. meritvärdera om en lärare har deltagit i försöksverksamhet — ett av de exempel som socialdemokraterna tar upp i sin motion. Skall vilka försök som helst värderas oavsett omfattningen? Skall man göra skillnad mellan försök som har haft en lyckosam utveckling och försök som inte har haft det? Det finns alltså en rad praktiska skäl emot förslaget. Enligt skolförordningen har tillsättningsmyndigheten skyldighet att ta hänsyn till icke poängvärderade meriter som den sökande önskar åberopa. Enligt utskottets uppfattning är det inte i skolförordningens anda, om man grovt schablonmässigt räknar fram en meritpoäng som automatiskt skulle bli utslagsgivande vid lärartillsättningar. I reservation 3 vid samma betänkande vänder sig minoriteten mot att företrädare för småföretagsamhet inom lantbruk, hantverk, service och kooperation i olika former skall beredas plats i det centrala planeringsrådet. I en situation när skolan måste vidga alla möjligheter till förbättrade kontakter med arbetslivet finner utskottet det inte tillfredsställande att dessa grupper inte skulle beredas tillfälle att delta i utformningen eller uppläggningen av skolans arbetslivskontakter. Det är alltså angeläget att SHIO Familjeföretagen och LRF blir representerade i det centrala planeringsrådet. Fru talman! Med hänvisning till vad jag har anfört vill jag yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Det verkar något underligt när Ylva Annerstedt talar om det fina samarbetet mellan hem och skola och utvecklandet av elevdemokratin, samtidigt som utskottsmajoriteten avstyrker de motioner som vill ha in representanter för elevoch föräldraorganisationer i SÖ:s styrelse. Att det skulle vara närmast en akademisk fråga huruvida vi här i riksdagen beslutar om de skall adjungeras eller inte är ett helt nytt tänkande som inte kommer fram i utskottets betänkande. Där uttalar majoriteten ett blankt avstyrkande av motionerna. Det är anledningen till att vi har reserverat oss. Hade utskottsmajoriteten resonerat på annat sätt hade vi kunnat enas på den punkten. Angående lärarutbildningsbetygen säger Ylva Annerstedt att sista ordet inte är sagt och att man återkommer i samband med en lärarutbildningsproposition. Det hoppas jag verkligen. Det går inte att behandla lärarutbildningen utan att ta upp betygsfrågorna. Men då får vi en underlig behandlingsordning. Vi tar i dag ställning till en hel del av betygsfrågorna. Det hade varit bättre att samtliga dessa frågor behandlades vid ett och samma tillfälle. Meritvärderingsfrågorna har ett direkt samband med betygsfrågorna. Jag hoppas att det Ylva Annerstedt nu säger skall innebära att man faktiskt tar tag i frågan om de graderade ämnesbetygen och att det kan bli en uppluckring av dessa — och helst en avveckling — när lärarutbildningspropositionen så småningom kommer. Den borgerliga utskottsmajoriteten vill tydligen öka storleken hos det centrala planeringsrådet avsevärt för att bereda utrymme för flera intressenter. När SÖ:s styrelse diskuterades, var man från borgerligt håll väldigt noga med att den skulle ha ganska liten omfattning för att den skulle vara arbetsduglig. Det argumentet gäller tydligen inte alls i fråga om det centrala planeringsrådet.
Fru talman! Jag tycker att Lena Hjelm-Wallén resonerar märkligt när hon menar att en stor del av det svenska arbetslivet skulle vara utestängd från de möjligheter till samråd som det centrala planeringsrådet ger. I Lgr 80 t.ex. ställs väldigt långtgående krav på att arbetslivskontakterna skall utformas allsidigt, och jag tycker att det är rimligt att företrädare för småföretagsamhet, småindustri, hantverk och service får möjlighet att bli representerade i centrala planeringsrådet. Det är ju framför allt inom de områdena som skolans arbetslivskontakter måste utvidgas och vidareutvecklas. När det gäller ämnesbetygen har jag klart sagt ifrån — och det kan Lena Hjelm-Wallén också läsa i propositionen — att förslag kring de frågorna kommer i propositionen om lärarutbildningen. Det finns väl ingen anledning att misstro föredragandens uttalande i det sammanhanget. Sedan kan jag inte finna att det finns någonting som hindrar en styrelse från att adjungera representanter för elevoch föräldrarorganisationer. Det gäller självklart också SÖ:s styrelse.

Fru talman! Jag anser att den borgerliga utskottsmajoriteten, när den skrev betänkandet, borde ha tänkt på att SÖ:s styrelse på egen hand kan föreslå adjungering. Vad Ylva Annerstedt säger nu är litet sent påkommet, eftersom utskottsmajoriteten ju har avstyrkt kraven på adjungering. Detta är alltså utskottsmajoritetens mening. Däremot finns det en reservation som säger att elevoch föräldrarepresentanter skall kunna adjungeras. Om Ylva Annerstedt har den åsikten, föreslår jag att hon röstar med reservationen. Sedan är det en sak att säga att betygsfrågan skall tas upp i lärarutbildningspropositionen så småningom — en helt annan är på vilket sätt man skall lösa denna fråga. Tänker man där minska ämnesbetygens betydelse, kanske t.o.m. avveckla dem i deras graderade form? Det är den intressanta frågan för vår del. Beträffande SSA-råden, har det både på det centrala planet och på lokalt och regionalt plan skett en ganska olycklig utveckling. Rådens uppgifter och deras sammansättning har utvidgats allt mer och mer, så att det som egentligen var de här rådens uppgift från början — samverkan mellan skola och arbetsliv — har suddats ut. Nu tycks råden vara något slags ”Mädchen fär alles”. Detta är ingen bra utveckling.
Fru talman! Det vore väl märkligt om de senaste tio årens diskussioner kring de graderade betygen skulle ha gått fullständigt spårlöst förbi och man i departementet inte skulle göra några ansträngningar att komma till rätta med den tveksamhet och det motstånd som har funnits och finns mot betygen. Jag har alltså fullt förtroende för att man i den kommande propositionen kommer att behandla betygsfrågan på ett sätt som kan tillfredsställa de flesta intressenter i frågan. När det sedan gäller planeringsorganen säger Lena Hjelm-Wallén att deras verksamhet har fått en mycket olycklig utveckling. Det kan man inte lasta de tillkommande näringslivsrepresentanterna för, utan det blir snarast en uppgift för råden att reformera sitt arbete och ge det en bättre inriktning mot det som de syftar till. Detta är ingen anledning att utesluta representation för en stor del av det svenska arbetslivet.